Herr talman! Hans Rothenberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att stävja och vända trenden av illegalt klotter. Låt mig börja med att konstatera att antalet anmälda brott inte är något tillförlitligt mått när det gäller utvecklingen av klotter. Brottsförebyggande rådet bedömer att mörkertalet för klotter är högt och att det varierar kraftigt i landet. Under 2015 ökade andelen anmälda klotterbrott med ungefär 75 procent och en stor del av ökningen kunde härledas till Polisregion Stockholm. En möjlig förklaring till ökningen är förändringar i hur brotten rapporterats. Under sommaren 2014 lanserade nämligen Stockholms stad en mobilapplikation som bland annat underlättar rapporteringen av klotter och annan skadegörelse. Det är i grunden bra att fler brott anmäls och därmed kommer till polisens kännedom. Polisen och det straffrättsliga systemet har en självklar plats i kampen mot klottret. Men Brå har också betonat vikten av att ett förebyggande arbete är anpassat till det klotterdrabbade områdets karaktär. Ett sådant arbete måste involvera dialog mellan bland annat kommunen, polisen och klottrarna själva. Det finns ett behov av att utveckla samhällets insatser för att förebygga brott, inte bara inom rättsväsendet utan också hos andra aktörer såsom kommuner, företag och organisationer. Regeringen skapar nu bättre förutsättningar för ett strukturerat brottsförebyggande arbete över hela landet och har lanserat en nationell satsning för det brottsförebyggande arbetet. Jag har stort förtroende för att det kommer att medföra verktyg för ett bra lokalt brottsförebyggande arbete mot såväl klotter som andra brottstyper.

Herr talman! Tack, herr talman, för ordet och tack, ministern, för orden! Klotter kan i dessa tider synas vara en något udda fråga att interpellera i. Det är ett av de brott som står lägst ned på straffskalan. Men det är brott som berör många enskilda människor. Det handlar om skadegörelse. Många gånger är klotter också inkörsporten till grövre brottslighet. Ministern, som har hand om de polisiära frågorna, är helt klar över att man sällan börjar sin brottskarriär som bankrånare och avslutar den som snattare. Det sker en stegvis ökning av graden av dessa brott. Just därför är det så viktigt att samhället reagerar tidigt på ett tydligt sätt. Även de små brotten är brott, och de små brotten berör sällan institutioner. Den här typen av brott handlar till exempel om skadegörelse på bilar som ägs av enskilda människor. De har köpt sina fordon för beskattade pengar. Hårt och slitsamt arbete ligger bakom. Det handlar om att förfula den miljö som vi alla dagligen befinner oss i. Klotter kan synas som ett litet brott, men det är nog ett av de brott som människor oftast ser har begåtts. Den statistik som Brottsförebyggande rådet presenterade under första kvartalet 2016 visade att det gjordes över 30 000 anmälningar om klotter - 30 000 anmälningar på ett kvartal är 10 000 i månaden! Den matematiskt kunnige inser att det innebär ett antal anmälningar dagligen. Man kan mycket väl säga att det har skett en teknisk utveckling som har gjort att det är enklare att anmäla den här typen av brott. Men det är bara att konstatera att anmälningarna har ökat under de senaste två åren. Vi kan också konstatera att fram till 2008 låg antalet klotteranmälningar på motsvarande nivå, men den sjönk från 2008 till 2014. Ursäkta att jag tar upp lite tråkig statistik, men det är alltid bra att ha lite fakta med sig när man debatterar med herr ministern. Det svar som jag har fått från inrikesminister Anders Ygeman innehåller en bra bild av hur det ser ut, men jag saknar konkreta åtgärder som regeringen vill vidta för att stävja den här typen av brott. Det går inte att sopa dem under mattan med ursäkten att det är ett ungdomsbrott och att det ligger oförnuft bakom. Det här är faktiskt skador som många enskilda människor får betala med sina egna, som jag sa tidigare, beskattade pengar. Denna skadegörelse påverkar också många andra. Jag skulle vilja se lite tydligare formuleringar än bara att regeringen skapar bättre förutsättningar för ett strukturellt brottsförebyggande arbete över hela landet. Därför frågar jag ministern: Vilket signalspråk vill regeringen skicka för att hantera och motverka klotter? Vilka insatser är man beredd att göra för att stävja brott som annars kan utvecklas? Vilka påföljder tycker ministern är rimliga framöver?
Herr talman! Jag vill markera att jag inte har någon annan uppfattning än Hans Rothenberg om den här brottstypen, sannolikt inte heller om andra brottstyper. Jag är i grunden glad över att man har kunnat öka anmälningsbenägenheten genom den typen av appverktyg som har lanserats i Stockholm. På lite sikt borde det också kunna öka möjligheten till lagföring genom att man kan få in bilder på skadegörelsen direkt in i systemet. Hans Rothenberg ställer ett antal konkreta frågor. Vi måste ha ett bättre brottsförebyggande arbete i samarbete mellan kommun, skola och socialtjänst. För att uppnå detta kommer vi att lansera ett brottsförebyggande handlingsprogram och tillsätta en nationell samordnare för den brottsförebyggande verksamheten. I likhet med den moderatledda regeringen tror inte heller jag att det är straffen för den här typen av brott som kommer att vara avgörande, utan det är hur effektivt man kan arbeta förebyggande och i viss mån hur effektivt ett lagförande kan vara.
Herr talman! Tack, ministern, för det distinkta svaret! Det låter bra att regeringen har idéer om det här och tar det på stort allvar. Men jag skulle önska att vi kunde problematisera den här frågan ytterligare. Det är inte bara att svepa över den som några fotnoter i riksdagsprotokollet. Vad det handlar om är ju faktiskt ungdomar, huvudsakligen mellan 10 och 17 år, som ligger bakom den här typen av brottslighet. Sedan övergår skadegörelsen ofta till graffiti som är en annan sorts "väggdekorationer". Men i grunden handlar det om bristande respekt för andras egendom. Det finns nog väldigt mycket att vinna på att motverka grövre brottslighet om man tidigt kan stävja den här till synes enkla formen av brottslighet. Som sagt, den kan accelerera till annan skadegörelse om det inte blir någon reaktion från samhället. I Stockholm har Moderaterna föreslagit aktiviteter för att motverka klotter i Stockholms stad. Det handlar bland annat om att stoppa planer på öppna väggar, återinrätta nolltolerans mot graffiti samt satsa mer pengar på sanering. För att citera oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr: "Vi ställer krav på särskilda klotterpoliser för att vi vill att alla anmälningar om klotter och skadegörelse ska följas upp av utredning. Den tidigare klotterpolisen var effektiv. De hade kunskap om vilka taggar som hörde ihop med vilka personer och såg hur frekventa klottrare rörde sig över stan." Det är ett initiativ som Moderaterna i Sveriges största stad har tagit. Jag skulle vilja fråga: Är detta ett initiativ som ministern tycker är relevant och bra i sammanhanget?
Herr talman! Även om jag hittills har hållit med Hans Rothenberg i det mesta han har sagt måste jag säga: Om man vill debattera åtgärder som föreslås i Stockholms kommunfullmäktige får man kandidera och ta debatten där.
Herr talman! Jag tänker inte kandidera i Stockholm av det enkla skälet att jag inte bor i Stockholm. Men ministern, som bor i Stockholm, skulle mycket väl kunna göra det. Jag tycker att det var ett lite väl lättvindigt sätt att komma undan en diskussion. Jag skulle nästan vilja kalla det arrogant - att inte kunna resonera och problematisera kring detta. Jag frågade ministern om han tycker att det är ett bra initiativ - som ett exempel som skulle kunna användas i andra sammanhang. Jag fick inget svar. Jag tror inte att ministern ville svara på det. Som jag tidigare har nämnt är det viktigt att samhället reagerar i god tid. Det ska samhället göra på alla nivåer. Precis som ministern säger i sitt svar berör det många olika instanser. Det kan vara företag, organisationer och kommuner, men det kan också vara staten i form av regeringen. Därför tycker jag att det är mycket relevant att ställa frågan vad regeringen vill göra specifikt för att motverka en tilltagande grad av brottslighet framöver. Jag lovar att återkomma i den här frågan, och jag lovar att vi moderater kommer att ta frågan på allvar. Det är inte något som vi bara skriver på papper - och vi kommer inte att skriva det på väggarna heller - men vi kommer att följa upp frågan.
Herr talman! Jag är ledsen om Hans Rothenberg uppfattar mig som arrogant. Det var inte alls min mening. Däremot är det rimligt att de folkvalda i Stockholm får ta ställning till initiativ som väcks i Stockholm, liksom att de folkvalda i Luleå tar ställning till initiativ som väcks i Luleå. När det gäller prioritering av polisens resurser menar jag att det är polisen själv som ska avgöra om den ena eller andra typen av poliser behövs. Det ska varken statsråd eller borgarråd i enskilda kommuner göra. Jag välkomnar Hans Rothenbergs initiativ i frågan och tackar för en bra debatt.